Herr talman! Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att polisen kan arbeta på ett effektivt sätt för att minska antalet rattfulla förare ute på våra vägar. Sten Bergheden har även frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att komma till rätta med problemet att chaufförer som saknar körkort och giltiga utbildningar ändå kör omkring på våra vägar.Trafiksäkerhetsarbetet är en självklar och viktig del av Polismyndighetens arbete för att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. Målet är först och främst att bidra till en minskning av antalet döda och skadade i trafiken. Genom en helhetssyn på arbetet där såväl regelbrott i trafiken som misstanke om andra brott beaktas vid varje kontroll av förare och fordon kan dock även andra brott uppdagas.Möjligheten till effektiv kontrollverksamhet har tidigare begränsats av att befogenheter, ansvar och prioriteringar varit underställda beslut i varje polismyndighet. Sedan den 1 januari i år, då den nya Polismyndigheten inledde sin verksamhet, finns inte längre den begränsningen. Polismyndigheten har nu möjlighet att fatta de beslut som krävs för att skapa en likriktad kontrollverksamhet, tydligare prioriteringar av arbetsuppgifter och en effektiv resursfördelning över hela landet.Nykterhet och körkortsbehörighet kontrolleras vid varje förar och fordonskontroll och är en uppgift som utförs av samtliga poliser i yttre tjänst. I varje polisregion finns vidare särskilda grupper som är specialiserade på kontroll av yrkestrafiken. Dessa grupper består såväl av polismän som särskilt utbildade bilinspektörer. Den 2 januari 2015 trädde nya regler i kraft som ger ytterligare befogenheter för bilinspektörer. Förslagen innebär sammantaget förbättrade möjligheter att effektivt kontrollera och motverka den olagliga yrkesmässiga godstrafiken.I syfte att få ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser för trafiksäkerhet utförs nykterhetskontroller på förare av motorfordon i hamnar också av Kustbevakningen och Tullverket. För närvarande pågår även försöksverksamhet med såväl trafiknykterhetskontrollanter i hamnar som automatisk alkoholkontroll med hjälp av bommar i Stockholms frihamn, en verksamhet som jag för övrigt invigde i min tidigare roll som ordförande i trafikutskottet.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag vill också passa på att gratulera ministern till hans nya jobb som ansvarig för framför allt hela polisens arbete efter jobbet som ordförande i trafikutskottet. Jag önskar ministern lycka till!Varje dag åker 500 personer omkring onyktra på våra vägar. Självklart måste vi göra någonting för att komma till rätta med det. Alliansen satte 2013 igång en försöksverksamhet med alkobommar i våra hamnar. Nu önskar vi att man går vidare. I dag är det fritt att åka in över våra gränser och köra omkring i en lastbil på 60 eller 40 ton, en buss eller något annat med minimal risk att åka dit om man är onykter.Dessa försök har pågått i både Göteborgs och Stockholms hamnar. Resultaten är tydliga och färdiga för analys. Man har kommit fram till att det här är ett väldigt bra sätt att övervaka och framför allt minska risken för att folk vågar ta risken att dricka och sedan köra bil. Det är ungefär 3 miljoner fordon som tar sig över våra gränser varje år och som skulle kunna kontrolleras med denna nykterhetskontroll.Att starta upp en sådan här kontrollstation kostar, om man använder rätt utrustning och kan använda en del befintlig utrustning, ungefär 500 000 kronor plus skötsel och underhåll under resans gång. Det kan man jämföra med en fartkamera, som också kan kosta 500 000 kronor. Det är alltså ungefär samma kostnad för att starta upp en sådan här kontrollstation.Bekymret är att detta inte kommer att räcka. Det är många som tar sig in i landet onyktra, men det är också många som tar risken att köra omkring onyktra på våra vägar och inte har kommit in via gränsen. Det syns i statistiken.Vi har brister angående fordon med onyktra förare, och det måste man göra någonting åt. Ministern är ytterst ansvarig för detta, herr talman. Vi har varit väldigt överens om att mycket mer behöver göras. Innan jag ställde interpellationen hade jag också gett ministern möjlighet att under fem månader jobba fram en hel del möjligheter. Men nu förväntar vi oss någon form av verkstad för att kunna komma vidare och få bort de onyktra chaufförerna från våra vägar.Mina frågor är: Vad ligger i pipeline framöver? Vad tänker ministern göra för att komma till rätta med detta? Vad kommer att hända med alkobommarna, försöksperioderna och finansieringen? Jag vet att ministern var ute väldigt aktivt i valrörelsen och lovade att man skulle lösa detta genom att sätta upp alkobommar och ordna finansiering. Och hör och häpna, nu är det så att ministern har möjlighet att verkställa det här. Vi förväntar oss självklart att det man sa i valrörelsen blir verkstad nu efteråt.Jag vill också ha reda på av ministern lite grann om hur man tänker jobba vidare med trafikpoliser. Vi har i dag bara 133 färdigutbildade trafikpoliser i Sverige. Sedan finns det olika gradering på utbildningen därunder, men det är en bristvara med tanke på att många går i pension och vi riskerar att utarma den kompetens som behövs. Jag vill gärna höra vad som ska göras långsiktigt framöver för att komma till rätta med det.
Herr talman! Låt mig först notera att vi under det här året lever med den budget som de borgerliga partierna röstade igenom här i kammaren. I den budgeten avsattes det inte en enda krona för att permanenta försöket med alkobommar. Det är en viktig iakttagelse.Jag tror att vi trots det ska kunna gå vidare med frågan. Arbetet i regeringen lär vara så organiserat att det ansvaret delas mellan mig och infrastrukturminister Anna Johansson. Vi ansvarar för olika delar. Det kanske till och med är så att det främst rör Anna Johanssons ansvarsområde i regeringen.Jag delar Sten Berghedens positiva syn på alkobommar.

Jag kan också positivt säga att vi har fått en vidareutveckling när det gäller möjligheten att klampa bilar. Ett antal bilar har klampats, även om detta fortfarande är behäftat med svagheten att vi bara kan klampa dem i högst 24 timmar. Jag hoppas att vi ska kunna ändra på det.Vi har också belagt ett antal bilar med en sanktionsavgift på 20 000 kronor, vilket jag är mycket glad för. Anna Johansson, som är ansvarig för infrastrukturfrågor i regeringen, har påbörjat det arbete som Alliansen och den moderatledda regeringen inte klarade av, nämligen en progressiv allians i Europeiska unionen mot fusket på våra vägar. Sverige är inte längre ett av de länder som bromsar en progressiv utveckling i EU, utan ett av dem som driver på. Det är någonting som kanske även Sten Bergheden kan uppfatta som positivt.Vi har dessutom avskaffat pinnjakten för polisen. Man står nu inte en förmiddag och tar folk på väg till jobbet och gör tusentals blås utan resultat. Vi har minskat regleringsbrevets omfattning med 50 procent och låter polisen styra utifrån det polisiära behovet och den polisiära verksamheten på orten. Det kommer att leda till en betydligt effektivare användning av polisens resurser. Det är möjligt att det leder till en något lägre kvantitet av blås, men det kommer att leda till betydligt högre kvalitet på så sätt att fler som gör sig skyldiga till alkoholpåverkad körning kommer att åka fast.

Herr talman! Jag kan börja med budgeten. Ministern antydde att vi jobbar med Alliansens budget. Ja, och det ska ministern vara glad för att vi gör i det här fallet. Det hade faktiskt varit så att ministern haft 60 miljoner kronor mindre att jobba med för polisen om den S-märkta budgeten gått igenom med höjda arbetsgivaravgifter som man inte tänkt ge någon kompensation för. Vi väntar fortfarande på en liten blomma från ministern till Alliansen med tanke på att vår budget gick igenom och ministern har lite mer pengar till polisens arbete.Herr talman! Vidare tog ministern upp frågorna om klampning och sanktionsavgifter. Vi har varit överens om de här frågorna, så det är inte så mycket att säga. Men under valrörelsen jobbade man väldigt hårt med några nya regler som man ville driva igenom. Jag hörde ofta att vi ska klampa på riktigt och inte bara 24 timmar. Men när det nu har kommit ett beslut från regeringen om att man ska kunna införa klampning för att ta ut sanktionsavgiften finns fortfarande 24-timmarsgränsen kvar. Jag vet att riksdagen har tagit ett beslut om att man vill förlänga det här. Jag väntar med spänning på när det förslaget kommer.Herr talman! Jag vet att det var några socialdemokrater som nästan skrek sig hesa om att trafikpolisen skulle få ett tydligare ansvar. Den skulle ha en egen budget och nästan ha en egen myndighet under polisen. Efter valet har det varit väldigt tyst i den frågan. Det är ingen som längre skriker sig hes om en egen myndighet. Vi har inte heller ens sett nya direktiv till trafikpolisen eller något annat.Jag förväntar mig i detta svar att ministern ytterligare poängterar vad som är på gång för att ge polisen ett ännu tydligare uppdrag för att komma till rätta med detta med tanke på utbildning och kompetens hos den polis vi har. Jag vet att vi har infört möjligheter att anställa personal utifrån. Det jobbade också alliansregeringen fram. Jag tror att det är bra. Men vad finns mer? Detta räcker inte. Det finns 133 färdigutbildade poliser för att bevaka hela landet, och det finns ingen tydlig signal om hur detta ska kunna bli bättre. Jag önskar något mer svar där.Den andra delen är klampningen och sanktionsavgifterna. Det tog vi fram under alliansregeringen, och vi har haft stöd av Socialdemokraterna i den frågan och varit överens om det. Jag hoppas att all polis i Sverige i dag har klampningsutrustning nu när det är möjligt att utföra klampning efter den 1 mars.Jag har sett att de har en del ventillås och lite annat runt omkring. Jag utgår från att alla har möjlighet att klampa om de nu behöver det runt om så att inte de praktiska verktygen saknas för den delen.Herr talman! Det kan väl inte vara så att regeringen eller Socialdemokraterna lade ned hela sin energi innan valet på vad man ville göra. När man nu verkligen kom i regeringsställning orkar eller vill man inte genomföra det man lovade innan.Vi tänker fortsätta att driva på i den här frågan. Ministern vet att det finns en tydlig majoritet här i riksdagen. Om det tar för lång tid med besluten och genomförandet kommer säkert riksdagen att ytterligare driva på. Jag tror att det är bra att man ställer in sig på att det finns en bred majoritet för att framför allt få bort den olovliga trafiken.
Herr talman! Jag delar Sten Berghedens frustration över läget på Sveriges vägar efter åtta år med en moderatledd regering. Men det är lite magstarkt att tro att vi ska reda upp åtta år av moderat misslyckande på fyra månader. Det tar tyvärr lite längre tid än så.Det blir näst intill pinsamt när Sten Bergheden efter att gång på gång i varenda debatt vi varit i när jag var ordförande i trafikutskottet tyckte att det var helt okej att klampa i 24 timmar. Det räckte. Han röstade först i kammaren emot klampning på riktigt.Nu har vi en enig riksdag. Jag välkomnar det. Det är bra att ni när ni tappade regeringsmakten ändrade uppfattning. Men det kommer att ta lite mer än fyra månader att få det på plats. Jag välkomnar det. Jag tror att det är bra.Jag tror också att det som vi var överens om tidigare, nämligen höga och bra sanktionsavgifter och början till klampning, börjar ge effekt. Det börjar sända en signal. Sedan finns det andra saker att göra för att få ordning på trafiken på vägarna.Det krävs också nya tekniska hjälpmedel. Där tror jag att alkobommar i våra mest frekventerade hamnar är ett viktigt redskap för att öka nykterheten på våra vägar såväl för personbilister som för förare i den tunga trafiken.Exemplet från både Stockholm och Göteborg visar att det går att göra det på ett sätt som inte hindrar in och utpassagen i våra hamnar. Jag hoppas att det nu kommer att bli utgångspunkten för en större verksamhet med alkoholbommar.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Jag ska fullfölja den delen. Vi jobbade fram ett förslag om 24 timmar. Det fanns begränsningar för hur snabbt polisen kunde jobba om vi satte en tidslängd som var längre än 24 timmar. I de lägena hävdade alltid oppositionen - vid det tillfället Socialdemokraterna med flera - att detta var fullt möjligt att genomföra.Har man nu en annan lösning på detta hade vi hoppats på att man presenterat den lösning som man hade så färdig innan valet och som var fullt möjlig att genomföra. Varför kommer inte den? Vi ställer upp på längre tid. Vi har ingenting emot den biten. Det handlade om att underlätta polisens arbete.Herr talman! Den andra delen gäller alkobommar. Jag tror det är viktigt. Det ligger på ungefär 100 miljoner totalt sett att sätta upp detta i våra hamnar och vid vår gränsstationer. Vi har fortfarande kvar en hel del tullutrustning sedan tidigare som står kvar ute i våra hamnar.Vi har dessutom en utvecklingsmöjlighet i Sverige. Vi har tagit fram utrustningen. Andra länder är intresserade. Det styrs och drivs från Tibro i Skaraborg. Det är inte minst viktigt för min del för att fortsätta att driva på det.
Herr talman! Det är förarna som har ansvaret för att de kör onyktra på våra vägar. Polisen har ansvaret för att beivra det och lagföra dem som gör sig skyldiga till brott.Det blir med förlov sagt lite pinsamt att lyssna på Sten Bergheden och hans rädsla att alkoholbommar i Stockholm ska packas ned. Hade den moderatledda regeringen gjort sitt jobb hade vi redan haft det.Ni packade ned dem i Skåne där de satt uppe, och ni packade ned dem i Göteborg där de satt uppe. Det är de bommarna som nu står i Stockholm. Ni gjorde ett försök, sedan gjorde ni ett nytt försök och ett nytt försök. Det blev många försök, men inte en enda insats för att permanenta alkoholbommarna. Det kom inte en krona i statlig finansiering under åtta år med alliansregeringen.Samma sak är det med klampningen. I åtta år hände väldigt lite. Till slut blev det 24 timmar. Sten Bergheden röstade själv här i kammaren emot att det skulle vara längre än 24 timmar. Sedan tar det en vecka och inte ens det efter valet. Den moderatledda regeringen flyttar ut. Då ändrar sig Sten Bergheden direkt och frågar: Varför blir det ingenting?Svaret är enkelt: För att ni motsatte er det i åtta år. Vi klarar inte att på fyra månader reda upp de misstag ni gjorde i åtta år.